Fru talman! Vi behöver tillväxt. Det är ett populärt ord i dessa dagar. Men vad är egentligen tillväxt? Definitionen är inte lätt. Det är inte lätt att definiera det så att det förstås av alla. Alla har sin egen tolkning, och jag har också min. Genom att man i samhället tar till vara de resurser som finns hos varje människa i stället för att lämna en del grupper utanför ökar det som produceras. Därigenom kommer det också att finnas mer pengar att fördela till välfärden. Arbete är grunden för välstånd. Ju färre som är arbetslösa och sjukskrivna, desto mer resurser finns det för både privat konsumtion och offentligt finansierad välfärd. För att få fler människor i arbete behöver fler företag startas och det behövs fler åtgärder för att få sjukskrivna tillbaka i arbetslivet. Den sista frågan behandlas i andra utskott och andra betänkanden, varför jag håller mig till frågan om fler företag. Herr talman! Vi behöver alltså fler företag och fler företagare. Entreprenörer som vill starta ett företag ska möta så få hinder som möjligt. När stora företag lägger ned eller flyttar utomlands behövs de små företagen, företag som sedan i sin tur kan växa och skapa fler jobb. Då behövs en annan syn på företagande. Krångliga regler måste försvinna och entreprenörer betraktas som hjältar, inte som pestsmittade. Många av de motioner som behandlas i detta betänkande innebär det förstnämnda, det vill säga att entreprenörer och företagare är hjältar och att de ska få den uppbackning som en hjälte behöver. Herr talman! Jag har en väninna i Borås som är psykiatrisjuksköterska och som är trött på otaliga omorganisationer inom kommunen. Hon vill i stället starta eget där hon kan arbeta med rehabilitering och rådgivning. Men hon får inte en F-skattsedel. Den förutfattade meningen om en sjuksköterska är att hon - oftast är det hon - arbetar med att vårda sjuka på sjukhus och således har en anställning. Den sistnämnda uppfattningen har jag själv hört en tjänsteman på Skatteverket uttala. Herr talman! I dag arbetar många kvinnor, precis som min bekant, inom den offentliga sektorn. Många skulle säkert våga pröva att starta eget, och det är olyckligt att förutfattade meningar och fördomar ska vara orsak till att inte fler kvinnor kan starta företag. När man vill starta ett företag innebär otidsenliga regler för att få F-skatt hinder för entreprenörer. De regler som säger att man inte tidigare får ha varit anställd hos uppdragsgivaren eller använda uppdragsgivarens utrustning eller endast ha ett fåtal kunder som anlitar företagets tjänster under långa tider hindrar nyföretagande inom tjänstesektorn. Det är inom tjänstesektorn som många av de nya företagen uppstår. Det får inte bli svårare att starta företag. Det måste bli lättare. Ett litet företag med någon eller några kunder och någon eller några anställda kan vara framtidens storföretag. Folkpartiet anser att det måste vara lättare att få F-skattsedel. Alla som vill ha en F-skattsedel för att kunna bedriva verksamhet i egen regi bör också få en sådan. Självklart får denne då inte ha skatteskulder eller näringsförbud. Samtidigt anser vi det också självklart, precis som Ulf Sjösten påtalade i sitt förra inlägg, att felaktiga innehav eller eventuella missbruk av F-skattsedel ska stävjas genom att man till exempel använder återkallelsemöjligheterna. För att det finns visst missbruk i vissa branscher ska inte alla som vill starta företag bli lidande. Företagande måste på alla sätt stimuleras, och färre krångliga regler är en förutsättning. Herr talman! Det betänkande vi diskuterar nu handlar om allt från regler för att få F-skatt till folkbokföring av misshandlade invandrarkvinnor. Det är alltså ett väldigt brett spektrum av frågor. Därför vill jag till sist säga några ord om just misshandlade invandrarkvinnor. Frågan, som handlar om skydd för dessa kvinnor, hör egentligen inte hemma här. Folkpartiet står inte heller med som undertecknare av det särskilda yttrande som handlar om detta. Jag vill ändå nämna att självklart anser vi det också viktigt att invandrarkvinnornas situation särskilt måste beaktas. Det bör finnas någon rätt för misshandlade kvinnor som tagit sin tillflykt till en kvinnojour och som riskerar att utvisas till sina tidigare hemländer. Herr talman! Till sist yrkar jag bifall till reservation 1 i betänkandet men står självklart bakom Folkpartiets övriga reservationer.

Herr talman! Rättssäkerheten på skatteområdet har, som tidigare sagts, stora brister. Enskilda människor och ofta små företag kommer i kläm och lider. Följden av samhällets åtgärder är inte sällan ekonomisk kollaps för de drabbade. Vi behöver en lagstiftning på detta område som sätter den enskilda människan i centrum. Vi behöver en lagstiftning som är förståelig och transparent för var och en. Vi behöver, menar jag och Moderaterna, en parlamentarisk utredning som ser över just dessa frågor. Min fråga, herr talman, till Marie Engström som representant för Vänsterpartiet är: Varför kommer ni vänsterpartister att rösta emot just detta förslag, som syftar till att stärka den lilla människans ställning i förhållande till en mycket stark stat med stora resurser på alla områden? Varför?
Herr talman! Ulf Sjösten får det att låta oerhört dramatiskt. Det är naturligtvis viktigt att i alla lägen värna rättstryggheten för den enskilda människan. När det gäller frågan om skattetillägg gjordes ändå vissa justeringar för inte så länge sedan, och därmed infördes också förbättringar. Vi får väl följa utvecklingen och tillämpningen av det förändrade regelsystem som gjordes. Det gjordes i syfte att stärka rättstryggheten för den enskilde. Det är en väldigt viktig fråga som Ulf Sjösten tar upp. För att vi ska få legitimitet för ett skattesystem måste det också finnas en rättstrygghet så att människor känner att det fungerar.
Herr talman! Det är ofta mycket dramatiskt för den enskilde som drabbas, på tal om dramatik, Marie Engström. Jag tycker att det är ett dåligt svar, som speglar att Vänsterpartiet inte prioriterar rättssäkerheten, i varje fall när det gäller skatteområdet.
Herr talman! Jag håller med Marie Engström om att det i vissa fall är för lätt att få F-skattsedel. Folkpartiet har ännu inte hunnit diskutera förslaget från Skatteverket. Det är självklart att missbruk ska beivras, och jag tror att man kan hitta en bra lösning för hur man ska komma till rätta med det. För den skull tycker jag inte att min väninna från Borås inte ska få möjlighet att bedriva företag bara därför att hon inte får F-skattsedel. Det finns en hel del fördomar om vad en sjuksköterska är. En sjuksköterska kan ju ha vilket konsultjobb som helst. Där vill jag sätta in pressen. Man måste kunna både ta och ge. Det får inte vara för lätt för dem som är oseriösa, men för den som är seriös måste det vara lätt att kunna få en F-skattsedel.
Herr talman! Vi har uppställda kriterier för vad näringsverksamhet ska vara. Det är dels att näringsverksamheten ska bedrivas yrkesmässigt, dels att det ska finnas självständighet. Det får naturligtvis inte råda några tvivel, när man kanske ska ha sin tidigare uppdragsgivare som enda kund, om man bedriver näringsverksamhet eller om man är anställd. Det finns ett gränsland där, som många gånger kan vara svårt att bedöma. Jag kan inte uttala mig om Anne-Marie Ekströms väninna - jag känner inte till bakgrunden. Om jag ser till antalet ansökningar om F-skattsedel som inte beviljas tycker jag att ni från den borgerliga sidan målar upp en bild av att detta är ett jättestort problem. Jag kan inte riktigt ta till mig det. Det räcker med att titta på statistiken för att se att problemet inte kan vara så stort som ni vill göra gällande.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas enligt min mening alldeles för få motioner. Jag måste nämligen tyvärr konstatera att de borgerliga riksdagsledamöterna inte har skrivit en enda motion om skattekontroll. Ja, de har pratat här i dag vitt och brett, men att prata hjälper inte! I rättvisans namn måste jag ändå nämna att detta med undanhållande av skatt nästan betecknas som ett problem i två i stort sett likalydande motioner från kristdemokrater. De föreslår licenser och schablonbeskattning av viss kontanthandel. Men huvudinriktningen för författarna är att sänka skatten, minska krångel och underlätta för nyetableringar, inte att få bukt med svart arbete. Samtliga sex motioner om skattekontroll som finns i betänkandet är skrivna av socialdemokrater. En grundläggande princip för all företagsamhet är likvärdiga konkurrensförhållanden. Vi vet alla - i varje fall borde vi veta - att det finns stora bekymmer med F-skattsedeln. De partier som säger sig värna särskilt om småföretagarna bortser i själva verket från de seriösa företagarnas problem och möjligheter och motionerar "avigt och rät" om att det ska bli lättare att få F-skattsedel utfärdad. Centern vill att en sådan ska bifogas födelsebeviset. En folkpartist tycker att en F-skattsedel ska följa med kursintyget efter genomförd vårdutbildning. För mig känns detta både slarvigt och nonchalant. I den centerpartistiska reservationen om F-skattsedlarna nämns inte ett ord om att det finns de som använder detta instrument till att stjäla från oss alla. Tvärtom ger sig Roger Tiefensee i stället på Skatteverket och poängterar att F-skattsedel endast ska få återkallas på sakliga grunder. Det skulle vara smakligt om Centerns företrädare här och nu närmare ville redogöra för denna faktiskt mycket oroande anklagelse, att Skatteverket skulle återkalla F-skattsedel utan lagstöd. I reservation 1, som undertecknats av moderaterna, folkpartisterna och kristdemokraterna, finns faktiskt en liten passus som tar upp "eventuella missbruk av F-skatteinnehav". De orden tycks ha tillkommit under konvulsioner. Genom att i nästa andetag föreslå att Skatteverket ska göra det som det faktiskt redan gör tycker tydligen reservanterna att de tar ett tillräckligt stort ansvar. Det enda nya är att reservanterna tycker att återkallelsereglerna fortlöpande ska följas upp och granskas. På den punkten är de redan bönhörda. Skatteverket har fått ett särskilt uppdrag att se över systemet både vad gäller tilldelning och vad gäller återkallelse. Det är så tråkigt och också obegripligt att den samlade borgerligheten sviker de seriösa företagarna. Man silar mygg men sväljer kameler och försöker övertyga oss alla om att företagen står och faller med om olika datum för inbetalningar och redovisningar av skatter och avgifter flyttas en dag hit eller dit. Att skriva sådana reservationer är att blunda riktigt hårt under skygglapparna. Det som är avgörande för hårfrisörssalongens överlevnad eller den nyöppnade restaurangens är självklart om konkurrenterna om hörnet kör svart eller vitt. Att se det och vilja göra någonting åt den ekonomiska brottsligheten är att värna om alla våra seriösa företagare och deras anställda. Det får, herr talman, aldrig råda någon tvekan om att samhället står på de hederliga företagens sida. Den borgerliga problembeskrivningen om hur svårt det är att få F-skattsedel saknar förankring i verkligheten, precis som Marie Engström var inne på. Det är nämligen knappt 2 % av över 63 000 ansökningar om F-skattsedel som avslås med hänvisning till de så kallade självständighetskriterierna. Totalt avslås ungefär 2 500 ansökningar. Nej, det tycks vara på något annat ställe som de borgerliga skorna klämmer. Kristdemokraterna berättar var det är i sin motion Fi308. Där skriver de följande: Företag som tvekar att anställa skulle kunna lägga ut uppdrag till intresserade personer utan att anställa dem. Det är, herr talman, precis detta hela saken handlar om, nämligen att via omvägen över F-skattsedlar uppnå en uppluckring av arbetsrätten. Vi socialdemokrater kommer aldrig att låta detta ske. Den som i dag har en anställning, som går omkring och bär på en bra affärsidé och har lust att starta eget, ska givetvis kunna göra det på ett smidigt sätt, självklart. Däremot - och det är därför som de så kallade självständighetskriterierna måste finnas - ska en anställd inte kunna tvingas av sin arbetsgivare att säga upp sitt jobb för att i stället sköta precis samma arbetsuppgifter men i egen regi bara för att det kortsiktigt skulle befria arbetsgivaren från ansvar. Alla förlorar på en sådan utveckling, givetvis även de seriösa arbetsgivarna, som riskerar att tappa både kontinuitet och kompetens i sina företag. Den slutsats jag drar av den borgerliga F-skattepolitiken måste tyvärr bli att en uppluckring av arbetsrätten ges högsta prioritet. Långt därefter kommer åtgärder mot ekonomisk brottslighet. Drömmen om minskad trygghet på arbetsmarknaden får tydligen kosta vad som helst för att bli sann. Till sist vill jag säga några ord om skattetilläggen. För bara ett år sedan antog vi här i riksdagen ett nytt och reformerat regelsystem för denna administrativa sanktion. Själva grundförutsättningarna för uttag av skattetillägg ändrade vi inte. I stället var det de subjektiva kriterierna för hel eller delvis befrielse från sanktionsavgiften som mjukades upp och gjordes mer nyanserade. Riskerna för att obetydliga och oavsiktliga fel eller missförstånd kommer att straffas med skattetillägg är numera mycket små, för att inte säga obefintliga. Detta och mer därtill har folkpartisterna glädjande nog insett och deltar inte i den borgerliga reservationen, som för övrigt tyvärr innehåller väldigt mycket sakfel och är ganska obegriplig. Reservanterna talar faktiskt mot sig själva. Det huvudförslag som de har, alltså att införa de subjektiva rekvisiten uppsåt och oaktsamhet som grund för skattetillägg, skulle nämligen medföra att fler får betala skattetillägg och att rättsotryggheten skulle öka. Dessutom skulle detta komma att bryta mot Europakonventionens artikel 4 i det sjunde protokollet. Det vore inte så bra. Det förhåller sig faktiskt så att Europadomstolen aldrig har kritiserat systemet med objektiva kriterier. Däremot har Sverige fått kritik för brister i skyndsamheten vid handläggning hos berörda skattemyndigheter och domstolar. Detta är i sanning allvarligt nog. Det nya, tydligare och mildare regelsystemet ska förhoppningsvis underlätta och därmed påskynda handläggningstiderna. Likaså förväntas införandet av det nya Skatteverket öka effektiviteten. Vi är alla helt eniga om att det är oacceptabelt att rättsprocesserna drar ut på tiden. Givetvis måste vi noga följa utvecklingen. Men låt oss i vart fall pröva det nya regelverket innan det döms ut. Jag ber att få avsluta, herr talman, med att yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag måste tyvärr säga att jag inte tycker att Ulla Wester är saklig i sin framställning. Det hon påstår är inte sant. Det är bara så att man i en reservation inte kan täcka in hela budgetförslaget, men Kristdemokraterna har avsatt ett stort antal extra miljoner till ökad skattekontroll. Sedan säger Ulla Wester att vi inte vill ha skattekontroll. Jag tycker faktiskt att det är lite oseriöst, men jag ska inte kommentera det mera. Vi besökte Skatteverket i tisdags, alla ledamöterna här. De framförde att man skulle kunna utdela tidsbegränsade F-skattsedlar. Jag undrar hur Ulla Wester ser på det. Sedan var det ett annat påpekande från Ulla Wester som jag tycker var osakligt. Hon sade att fakturatiden från de stora företag som har underentreprenörer ökar hela tiden. Man senarelägger fakturadatum, vilket gör att dessa underentreprenörer får stora kassaflöden av kontanter för att finansiera sin verksamhet. Annars orkar de inte med två tre månades senareläggning av betalningar av de stora företagen. Det finns flera sådana entreprenörer i Kinnared utanför Hyltebruk. Vi har flera underentreprenörer som tyvärr själva får finansiera skatten av egen kassa eftersom de inte får fakturor betalda av de stora företagen som villkorar detta. Det kan finnas situationer när dessa företag får kassabrist och måste kanske låna pengar eller säkra pengar på annat sätt. Så det som framförs är inte bara taget ur luften. Även om det inte var vår reservation vill jag ändå påtala hur det är. Det finns alltså ett problem där. Men skulle inte Ulla Wester kunna tänka sig en annan variant så att seriösa företagare lättare skulle kunna få tillgång till F-skattsedel?

Herr talman! Jag beklagar att Ulla Wester inte var med när Kristdemokraterna besökte en invandrare som hade startat en hårfrisering i Halmstad. Hon berättade om de problem som hon hade mött hos arbetsförmedlingen, kommunen och så vidare. Det är ett under att det finns invandrare som vill starta verksamheter i Sverige. Det finns exempel på båda delar. Men oftast har det att göra med det personliga bemötandet hos den enskilda skattemyndigheten eller hos andra myndigheter. Det är viktigt att man har en positiv attityd, och att de myndigheter som vi har ansvar för - kommun och stat - verkligen är positiva och service-minded . Jag är egenföretagare. Jag har fått ett mycket gott bemötande och har kunnat anpassa de momsinbetalningstider som man hade förr i världen. Men det finns alldeles för många exempel på att det inte fungerar. Jag tycker inte att man ska se varenda medborgare som ansöker om F-skattsedel som en presumtiv bov, utan man ska se dem som en möjlighet. Sedan ska man givetvis stävja allt som är fel. Den svarta verksamheten har inget som helst att göra med skattsedlar. Det sade man ju från Skatteverket när vi var där. En oseriös verksamhet kan vara lönsam om det inte finns tillräckligt med medel och resurser för att få tag på dessa personer och få stopp på verksamheten. De undergräver alla seriösa företagare, det är vi i denna kammare helt överens om. Det finns ingen som vill att det ska finnas en massa oseriösa företagare, vare sig de jobbar inom restaurangbranschen eller inom någon annan bransch. Den punkten behöver vi inte ha någon diskussion om. Där är vi helt överens. Däremot har vi olika partier olika lösningar. Låt oss då ha det och diskutera dem på ett seriöst sätt och inte komma med floskler, Ulla Wester.

Herr talman! Ulla Wester och jag är uppenbarligen överens om en sak. Vi stöder de seriösa företagarna, vilket ju inte är speciellt överraskande. Ulla Wester har tydligen inte läst vår reservation om F-skattsedel tillräckligt noga, och inte heller har hon lyssnat på mitt anförande här i kammaren i dag. Herr talman! Jag har samma fråga till Ulla Wester som jag hade till Marie Engström. Den anknyter till att vi behöver en lagstiftning på skatteområdet som sätter den enskilda människan i centrum. Vi behöver också en lagstiftning som är förståelig och lätt att ta till sig för var och en. Genom åren har många människor som varit helt utan skuld kommit i kläm i det skattesystem som vi fortfarande har, och de fortsätter att komma i kläm. Min fråga till Ulla Wester är då: Varför kommer ni socialdemokrater att rösta emot just detta förslag som syftar till att stärka den lilla människans ställning i förhållande till en stark stat? Varför, Ulla Wester?
Herr talman! Som sagt, vi har kanske lite olika definitioner. Jag vet att Ulf Sjösten tycker att det är rättsotryggt för dem som har tagit ekonomiska risker vid försäljning av aktier och förlorat pengar på detta. Det visar att vi har ett rättsotryggt samhälle, tycker Ulf Sjösten. Jag kan inte ställa upp på det. Det hade varit intressant att fråga Ulf Sjösten om han ändå inte kan tycka att det finns vissa problem med till exempel bemanningsföretag och F-skattsedlar. Jag undrar om Ulf Sjösten i sin kammare ändå inte tycker att det skulle vara bra att göra någonting åt detta med att människor tjänar 30-40 kr i timmen och blir utnyttjade av oseriösa arbetsgivare.

Herr talman! Jag trodde att vi skulle föra en seriös debatt om ett betänkande som handlar bland annat om företagens villkor. Men den raljerande ton Ulla Wester har när hon presenterar våra förslag anser jag inte riktigt värdig en riksdagsdebatt. Vi har rätt att skriva motioner och framföra våra åsikter och kräva att de ska respekteras även om vi inte har samma uppfattning. Så går jag över till sakfrågan. Det är orättvist att Ulla Wester säger att vi inte bryr oss om skattekontroll. Folkpartiet avsatte 100 miljoner extra i sin budget för 2004 just för att användas till att motverka skattefusk och öka kontrollen. Men det finns inget om det i det här betänkandet. Herr talman! Självfallet anser jag och Folkpartiet att oseriösa företag ska sättas åt. Men bara för att det finns oseriösa företag, kanske särskilt i vissa branscher, ska inte andra företag straffas. Grundförutsättningen måste vara att den som vill starta företag är seriös, och inte den motsatta inställningen, som Ulla Wester har.

Herr talman! Jag beklagar om jag uppfattade Ulla Westers ton som raljerande. Men jag kände att det var någonting som jag ville framföra; vi tycker inte att det här är riktigt. När det gäller regelverket och F-skattsedlar är vår avsikt naturligtvis att seriösa företag ska värnas, precis som jag har sagt hela tiden. Men man gör inte det genom att det blir krångligare och fler problem eller genom att framställa det som att det bara är problem när någon ska starta ett nytt företag. Jag tycker självfallet att man ska se över dem som missbrukar och utnyttjar F-skattsedeln. Men det finns de som vill starta seriösa företag, till exempel ett seriöst tjänsteföretag. Då fungerar inte de här reglerna riktigt som säger att man inte får ha bara en kund eller en uppdragsgivare när man startar ett företag. Om man till exempel vill starta ett företag inom tjänstesektorn så har man kanske en eller två kunder som man börjar med, och sedan växer företaget vartefter. Ett företag som är litet i början kan ju bli stort. Jag tycker inte att man ska sätta käppar i hjulet när människor vill starta företag. Som jag sade i min replik till Marie Engström förut är det mycket möjligt att jag inte skulle ha fått starta mitt företag när jag startade det för tio år sedan. Då hade jag bara en uppdragsgivare. Men sedan, efter något år, hade jag många. Jag tycker att man måste kunna värna även dessa företagare. Självfallet ska det vara seriöst. Det finns möjligheter att återkalla en F-skattsedel. Vi har i och för sig inte diskuterat det förslag som Skatteverket har kommit med, men visst kan vi göra det.

Herr talman! Ulla Wester konstaterar i sitt anförande att det inte finns några motioner om skattekontroll från Centerpartiet eller de andra borgerliga partierna. Det är helt rätt. Jag kan konstatera att det inte heller finns några motioner från socialdemokrater om enklare regler eller fler företag. I betänkandet handlar det inte om att Centerpartiet eller de andra partierna tycker att skattekontroll är oviktigt, på samma sätt som jag förutsätter att det inte handlar om att socialdemokrater och socialdemokratiska riksdagsledamöter tycker att företagande är oviktigt. Det handlar snarare om vad vi är frustrerade över och vad det är som kommer fram först i pannloben, eftersom detta är ett betänkande där motioner från den allmänna motionsperioden hanteras. Vår kritik har gällt självständighetskriteriet. Det är svårt för till exempel en sjuksköterska som har varit anställd eller som är anställd av landstinget att starta eget just på grund av självständighetskriteriet. Det är det vi riktar in oss på. Okej, vi riktar kritik mot Skatteverket och det upprör Ulla Wester. Men kritiken mot självständighetskriteriet i sig riktar sig egentligen mot lagstiftaren. Det ser du om du läser hela vår reservation. Det är alltså mot dig och mot hela den socialdemokratiska regeringen och majoriteten här i riksdagen som vi riktar kritiken. Då är min fråga: Blir inte den här diskussionen missriktad? Borde man inte förändra självständighetskriteriet så att det faktiskt blir möjligt för en sjuksköterska att starta eget?

Herr talman! Om Ulla Wester hade läst vårt förslag hade hon sett att vi föreslår att en latent F-skattsedel tilldelas barn, men den ska kunna aktiveras när man blir myndig. Det handlar inte om att man ska bli företagare som litet spädbarn. Apropå vad som kommer först i pannloben: Varför inte slå våra kloka huvuden ihop? Ni har perspektivet skattekontroll. Vi har perspektivet fler företag. Du sade i det förra replikskiftet att vi behöver samverka för att få ett bättre företagsklimat. Det tycker jag att vi ska ta fasta på. Ulla Wester tog upp i sitt anförande att om det blir lättare att få F-skattsedel kan anställda tvingas av sina arbetsgivare att säga upp sig för att i stället jobba hos arbetsgivarna som egna företagare. Jag vet inte om Ulla Wester är allvarlig, eftersom vi lyfter fram just sjuksköterskor som ett exempel. Jag kan inte ge exempel på ett enda landsting som skulle säga upp sina sjuksköterskor för att sedan säga att de ska bli entreprenörer hos landstinget, utan det handlar om att vi ska ge också kvinnor möjlighet att bli entreprenörer. Jag vill ge dem den möjligheten. Varför vill inte du göra det?

Herr talman! Jag ser med vilken glädje skatteutskottets ledamöter ser att jag närvarar då och då i skatteutskottets debatter, och jag välkomnar er alla varmt också till kulturutskottets debatter. Herr talman! Jag har en enskild motion som behandlas i det här betänkandet. Bakgrunden är att jag förra sommaren träffade en orolig förälder som berättade följande för mig. Hon har en dotter som studerar i Uppsala och som med nuvarande regler också är folkbokförd där. Under sommaren flyttade hon hem till Marks kommun, som ligger öster om Kungsbacka, och hade sommararbete där. Det är ju ingen ovanlig situation. För att spara pengar släppte hon sin bostad i Uppsala under sommaren. Tyvärr blev hon akut sjuk. Hon fick naturligtvis behandling, men sjukdomen krävde fortsatt behandling som inte betecknades som akut, och då var det stopp. Hon fick inte fortsätta sin behandling i Västra Götaland utan skulle till sin hemkommun Uppsala. Nu inser ni säkert situationen: Långt till Uppsala, krav på fortsatt behandling, ingen bostad. Den här situationen är ohållbar. Så länge vi inte har nationell valfrihet att söka sjukvård måste det finnas andra lösningar. Därför tittar vi på möjligheten att ändra i folkbokföringslagen och skriver en motion om det här problemet. Vad blir då svaret från skatteutskottet, till hjälp för denna student och för många andra? Jo, utskottet säger: Utskottet, som vid åtskilliga tillfällen tidigare har behandlat den nu aktuella frågan, vidhåller att det inte finns någon anledning att utöka undantagen med högskolestuderande och avstyrker motionen. Jaha. Jag kan då inte låta bli att fråga majoriteten och företrädarna i utskottet: 1. Anser ni att det finns ett problem? 2. Tycker ni att det finns någon möjlighet för er att komma med ett förslag till en lösning? Jag har inte möjligheter och resurser i mitt nuvarande jobb att komma med sådana förslag. Ulla Wester talade i sitt inlägg här tidigare om skygglappar. Sedan har hon i och för sig talat om pannlober och liknande. Men jag tycker att här verkar det vara en uppgivenhet och inte bara skygglappar; man blundar för problemet. Jag tycker att det är ledsamt att motionen är avstyrkt och uppskattar den reservation som Centern har i det här ärendet.

Herr talman! Allra först: Tack så mycket för inbjudan till kulturutskottets debatter. Den ska vi väl kunna hörsamma någon gång. Sedan ett snabbt svar: Nej, Lennart Kollmats, vi ser inga stora problem. Får jag påminna om fritt vårdval till exempel?
Herr talman! Jag kanske skulle ha uttryckt mig tydligare och sagt att detta inte är något problem för riksdagen. Det är naturligtvis någonting som Lennart Kollmats får ta upp i sitt eget landsting om sådana problem finns, om det fria valet förhandlats bort.